Herr talman! Thomas Bodström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Kriminalvården ska räknas med i "den största satsningen någonsin" på rättsväsendet. Regeringen har påbörjat den största satsningen i modern tid för att göra hela Sverige till ett tryggt land att leva i. I budgetpropositionen för 2008 föreslår regeringen att rättsväsendet tillförs ytterligare 495 miljoner kronor för 2008. En förutsättning för regeringens satsningar är att effektiviseringen av rättsväsendet fortsätter för att höja kvaliteten i verksamheten. Resursfördelningen till anstalter, häkten och frivården styrs av Kriminalvården. Regeringen har gett Kriminalvården goda förutsättningar att bedriva verksamhet genom att myndigheten har tillförts ökade resurser de senaste åren. I budgetpropositionen för 2007 tillfördes Kriminalvårdens anslag ytterligare 370 miljoner kronor. Regeringen gör också satsningar på verksamheten genom att bland annat utveckla innehållet i verkställigheten. För att öka klienternas möjligheter att få ett arbete efter avtjänad verkställighet, prioriteras arbetsdrift och utbildning samt insatser för de klienter som har någon form av missbruksproblematik. Särskilda insatser görs också för att motverka mäns våld mot kvinnor. Dessa satsningar på både Kriminalvårdens ekonomi och verksamhet är åtgärder som ingår i satsningen på rättsväsendet.
Herr talman! Jag vet att Kriminalvårdens ledning gärna vill veta vilka satsningar som kommer att göras i framtiden, alltså flera år framåt i tiden. De behöver således få besked om detta från regeringen. Kommer justitieministern att ge besked om den fortsatta utbyggnad som är aktuell och som Kriminalvården efterfrågar?
Herr talman! Det vi under senare tid framför allt gjort är att tillsammans med Kriminalvården gå igenom de prognoser som Kriminalvården har för sin verksamhet. De har presenterat ganska omfattande önskningar, och det har också visat sig att en del av de investeringar som gjorts har försenats. Beläggningen har dessutom blivit något lägre än prognoserna visade. Vi gör en ordentlig genomlysning. I takt med att vi har ett underlag som känns stabilt ger vi också de besked som kan behöva ges till Kriminalvården. Det är min ambition att myndigheterna ska veta vad de har att rätta sig efter. Det är enklare när man tillför resurser, vilket vi gör, än om man drar ned på dem.